Herr talman! Carl-Oskar Bohlin har frågat mig om jag och den nya regeringen kan lova att det investeringsstöd på 250 miljoner kronor till den planerade flygplatsen Sälen-Trysil Airport, som den tidigare regeringen beslutade om, kommer att finnas tillgängligt för flygplatsen eller om man avser att dra in det. I den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014-2025, som beslutades den 3 april i år, slås det fast att 250 miljoner kronor skulle avsättas i ett statligt investeringsstöd till landningsbanan i Sälen, under förutsättning att även andra intressenter bidrog med finansieringen av flygplatsinfrastrukturen. Som framgår av den nyligen presenterade budgetpropositionen anser regeringen att ett bidrag på 250 miljoner kronor till ombyggnad av Sälens flygplats bör ges för att ge besöksnäringen i Sälenområdet möjligheter att utvecklas. Ett statligt investeringsbidrag till flygplatsen förutsätter även ett godkännande av EU-kommissionen.

Herr talman! Tack, infrastrukturministern, för ett bra svar! Jag är nöjd med svaret, och jag tycker att det är positivt att det finns en samsyn mellan Socialdemokraterna och den tidigare borgerliga regeringen. Låt oss slå fast att besöksnäringen är en av Sveriges basindustrier. Dalarna utgör Sveriges tredje största besökslän, och där utgör vinterturismen en inte oväsentlig del. Det som nu sker uppe i nordvästra Dalarna kring Sälen är någonting unikt i svensk historia. Där görs en ansats att bredda vinterturismen, skidturismen, och göra den till vad många andra besöksnäringsgrenar redan har lyckats med, nämligen att bli en exportindustri. Vinterturismen, oavsett var den finns i Sverige, står inför två väldigt stora utmaningar. Den första är att det dör lika många skidåkare som det föds i detta land. Sedan 1970 har andelen skidåkare av befolkningen minskat. Det var två och en halv miljon skidåkare när Stenmark var på topp, och det är fortfarande två och en halv miljon skidåkare. Det andra problemet är att fjällen ofta ligger långt ifrån orter där stora populationer av människor bor. Folk är beredda att lägga ungefär fem sex timmar dörr till dörr för att ta sig till en skiddestination. Detta ger vid handen att den kaka som de svenska skiddestinationerna har att slåss om hela tiden blir mindre och mindre, eller i varje fall har stagnerat. Nu har man, tack vare ett enormt stort engagemang uppe i nordvästra Dalarna, kommit långt i ambitionen att skapa vad jag skulle kalla Sveriges första destinationsflygplats - en flygplats som syftar till att göra skidåkning till en exportindustri. Viljan att resa till en skiddestination är stor runt om i Europa. Vi förleds ofta här i Sverige att tro att anledningen till att vi inte har några utländska skidåkare i våra skidbackar är att våra fjäll möjligen är lägre än de är på jämförbara skidorter i till exempel Alperna. Men så är faktiskt inte fallet, utan anledningen är att det saknas kommunikationer. Om man ritar med en passare på kartan för att se vilka destinationer eller avreseorter som kan nås runt om i Europa kan man konstatera att besöksnäringen i Dalarna skulle kunna nås av 200-300 miljoner människor. Detta projekt är långt gånget. Det är som sagt glädjande att vi har en samsyn med Socialdemokraterna i frågan. Den tidigare regeringen beslutade att skjuta till 250 miljoner kronor i investeringsstöd till detta projekt. Min kvarstående fråga, herr talman, till infrastrukturministern är: Kan infrastrukturministern i denna kammare garantera att det tillväxtfientliga parti som ingår i regeringen inte får något inflytande över den här frågan och att regeringen inte under några omständigheter är beredd att förhandla bort detta, så som man ser ut att göra med till exempel Bromma eller Förbifarten?
Herr talman! Interpellanten ber mig garantera att det ena av de två regeringspartierna inte ska få något inflytande över regeringens budget. Jag tror att det är svårt att svara jakande på den frågan. Den budgetproposition som regeringen kommer att gå till riksdagen med står naturligtvis båda regeringspartierna bakom fullt ut. I denna budgetproposition är det tydligt uttalat att de 250 miljoner som interpellationsdebatten handlar om ligger kvar. Det finns ingen diskussion i den frågan. Vi har ingen individuell politikutveckling i regeringen. De interpellationssvar som lämnas i kammaren står naturligtvis hela regeringen bakom. Det svar som jag har lämnat här i dag, att de 250 miljonerna i investeringsstöd till flygplatsen ligger kvar, är hela regeringens politik på detta område. Vi ser det på samma sätt som interpellanten, och vi har dessutom för avsikt att ta fram en politik för en utvecklad turismnäring och besöksnäring över huvud taget i Sverige. Vi tycker att det är ett område som har mycket stor potential. Vi tycker dessutom att den tidigare regeringen gjorde väldigt lite på det området. Både när det gäller att söka stora evenemang och när det gäller att utveckla turismnäringen i stort har vi sett att det finns en hel del i övrigt att önska. Vi ser att detta är ett område som har stor kapacitet och stora möjligheter att skapa nya arbetstillfällen. Det gäller inte minst arbetstillfällen för unga som annars kan ha svårt att få jobb. Speciellt på dessa orter, som inte direkt är storstadsområden, är det här en viktig möjlighet. Totalt sett avser regeringen att lägga förslag som ökar tillväxten och möjligheterna till jobb i stora delar av landet. I det kommer besöksnäringen naturligtvis att vara en del. Att se till att den här flygplatsen blir av är en nyckelåtgärd för att främja utvecklingen.

Herr talman! Det som definierar huruvida man har en god politik för besöksnäringen är inte hur många internationella idrottsarrangemang man deltar i att söka. Snarare är det att skapa det som är grundförutsättningar i sammanhanget, nämligen förutsättningar för företagande och infrastruktur. Den tidigare regeringen tog initiativ till detta och var med och beslutade om att satsa 250 miljoner kronor. Det bör också påpekas att besöksmålen i norra Dalarna nu lider av att man får höjda arbetsgivaravgifter för att anställa unga människor. Det är välkommet att infrastrukturministern ger beskedet att regeringen ligger kvar i satsningen. Men det jag bad infrastrukturministern försäkra var att man inte kommer att göra avkall på satsningen i framtiden och att den inte blir ett billigt bondeoffer i en framtida förhandling med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet, som uttryckligen har varit emot den här investeringen.

Herr talman! Jag tänkte ägna några minuter åt besöksnäringen. Jag noterar ministerns inställning till den - den är glädjande. Det här är ju en av våra allra största exportprodukter och har stigit en bra bit över 100 miljarder i omsättning. I infrastrukturplanen står det tydligt att man ska öka tillgängligheten till de stora besöksmålen. Det här är ett sådant besöksmål. Vi talar om 6 400 000 gästnätter, 100 000 bäddar och 3 miljoner skiddagar. Då talar vi inte bara om Sälen, utan vi talar om ett norsk-svenskt projekt som omfattar Sälen, Trysil, Idre och Hemsedal. Det är alltså ett väldigt stort projekt att hantera. I dag tar det i genomsnitt sex och en halv timme att ta sig med egen bil till det här området, som är norra Europas friluftsområde. Ska det expandera ytterligare är en flygplats den möjlighet som finns. Bohlin berättar att med en radie på två timmar når man ungefär 250 miljoner människor som kan ta sig till det här området. Vi ser också en förändrad tendens när det gäller resande. I stället för att man ligger hela veckor åker man torsdag-söndag, ungefär som när man besöker större städer i Europa eller i världen. Vi har följt projektet noga. När vi tittar på antalet sysselsatta talar vi om kanske 1 000 nya jobb under första året, med allt som det kommer att innebära. Om vi räknar på 60 000 influgna gäster kommer det att ge staten inkomster på 30 miljoner kronor om året bara i momsintäkter. Det ger en payoff-tid på lite drygt åtta år. Det är ett ganska bra infrastrukturprojekt om man jämför. Direkt berörs ungefär 800 företag och indirekt under byggtiden kanske 1 600 företag. Detta i en bygd som har besöksnäringen som sin enda egentliga möjlighet att växa. I dag är tendensen att det inte finns någon möjlighet till tillväxt för den här typen av verksamhet om inte tillgängligheten ökar kraftigt. Utan flyg ingen tillväxt. Flyget är den enda näringen av någon volym i en sådan här region. Det betyder också att den offentliga sektorn har stor möjlighet att få del av ökade skattepengar när fler kommer dit och spenderar sina pengar på olika sätt. Det ger på det sättet en bra möjlighet till ökad service och omsorg för barn, skolor och äldreomsorg. Det är kanske det just nu intressantaste besöksnäringsprojektet i Sverige som ministern får stöta på här på det här sättet. Jag förstår att det inte är lätt att sätta sig in i alla projekt som finns. Alla tillstånd och miljöprövningar är klara. Investerarna väntar på ett positivt besked av det slag som ministern lämnar i dag. Det innebär att de utöver de 250 miljonerna är beredda att satsa ytterligare 350 miljoner på själva flygplatsen och upp till 1,1 miljarder på kringarrangemang. Här finns alltså alla förutsättningar att göra något riktigt bra.
Herr talman! Det är trevligt att avsluta interpellationsdebatten med en interpellation där alla är helt överens om både behoven och åtgärderna. Jag tackar för debatten. Om man ser stora evenemang som isolerade företeelser har de ganska liten betydelse, även om de turistekonomiskt bidrar i hög grad till momsintäkter och annat. Men som hävstång för att locka andra besökare, för att få en näring att blomstra och för att utveckla nya idéer i en miljö har de enormt stor betydelse. Jag vet att den tidigare regeringen hade lite svårt att se den betydelsen, men så är det. Besöksnäringen är en viktig gren. Jag tror också att det finns en outnyttjad potential i någonting som vi har i Sverige men som vi själva kanske inte värdesätter tillräckligt: tillgång till ren luft, allemansrätten, rent vatten och möjligheter att ta del av en ekoturism som förmodligen kommer att växa i takt med att människor sätter allt större värde på att göra både etiskt och miljömässigt bättre val. Att kunna besöka Sverige och ta del av allt vi har att erbjuda på ett bra och tillgängligt sätt kommer naturligtvis också att bidra till tillväxt, inte minst i de delar av Sverige som har de största problemen med avfolkning och bristande tillväxt. Det här är alltså ett område som vi behöver arbeta betydligt mer med, och den här satsningen kan vara en del i ett sådant arbete.